Herr talman! Vi moderater har i ett antal reservationer i detta betänkande fört fram vår syn på det statliga stödet till allmänna samlingslokaler. Vår uppfattning är att stödet kan avvecklas, och vi föreslår att detta sker fr.o.m. den 1 juli innevarande år. Det är många skäl som enligt vår mening talar för en avveckling av det statliga stödet. De allmänna samlingslokalerna har ända sedan 1940-talet fått statligt ekonomiskt stöd. Åtskilliga miljoner har därigenom under årens lopp utbetalats. Vi känner också till att frågan om byggande av exempelvis Folkets Hus i olika delar av landet ofta har väckt kraftig och i många fall berättigad kritik mot dessa i vissa fall mycket stora nybyggnadsprojekt. I vårt land finns det många exempel på luxuösa Folkets hus-projekt som i dag kostar de berörda kommunerna och därigenom kommuninnevånarna betydande belopp samtidigt som man ser att utnyttjandet av dessa lokaliteter är mycket lågt. Rent allmänt kan man säga att den av utskottsmajoriteten framförda uppfattningen, att behovet av ytterligare samlingslokaler är stort, är i mycket stora delar missvisande. På många orter har ambitionerna inom detta område tidigare varit mycket höga. Självfallet finns det — och där vill jag hänvisa till vad föregående talare sade — på vissa orter en efterfrågan på samlingslokaler. Men den allmänna situationen är att frågan om en eventuell brist på samlingslokaler inte är ett stort problem. Vi moderater föreslår dock att det på ett område skall utgå ett statligt bidrag till samlingslokaler. Det gäller det viktiga arbetet med att handikappanpassa dessa lokaler, folkparksteatrarna. Därför yrkar vi också bifall till förslaget i denna del. Herr talman! Det är enligt vår mening hög tid att övergå från nybyggande av samlingslokaler till ett mer effektivt utnyttjande av de redan befintliga lokalerna. Genom ett ökat samarbete mellan föreningar i samlingslokalfrågan får man en bättre användning och ett effektivare utnyttjande av satsade medel. Jag yrkar därför bifall till de moderata reservationerna nr 1, 3, 7 och 9.
Herr talman! Det är ingen nyhet att moderaterna har denna uppfattning. Man har drivit denna linje här i riksdagen ett antal år, att avveckla stödet till samlingslokalerna. Inte desto mindre är det en beklagansvärd inställning man har från moderaternas sida, tycker jag. En avveckling av de allmänna samlingslokalerna och stödet till dem innebär ett dråpslag mot det lokala föreningslivet, om man inte får lokaler att samlas i. Det är ett dråpslag mot det lokala kulturlivet. Det är ju bara i storstadsregionerna och på några få andra platser i vårt land som det finns fasta kulturinstitutioner. I övrigt försöker vi sprida kulturen ut till de människor som annars inte har så stor tillgång till den. Då behövs det lokaler som är lämpliga för ändamålet. Och det finns ett stort antal mycket tungt vägande skäl till att samlingslokalerna behövs. Sedan säger Jan Sandberg att det som utskottsmajoriteten anför om att det finns ett stort behov av samlingslokaler är missvisande. Han säger i praktiken att det redan finns för många samlingslokaler. Jag skulle vilja fråga Jan Sandberg vad han grundar denna uppfattning på. I vilka områden i landet finns det för många samlingslokaler? Jag kan delvis hålla med Jan Sandberg på en punkt, nämligen att det kanske inte har varit så klokt att i vissa fall ha satsat på mycket stora anläggningar. Det är därför som vi från bl.a. samlingslokalorganisationernas sida har drivit kravet på ett nytt regelsystem, vilket vi också kommer att få i och med dagens beslut. Detta nya regelsystem innebär att statsbidrag kommer att utgå endast till ett begränsat antal kvadratmeter. Anledningen till det är att det skall byggas fler och mindre lokaler för tillgängliga medel. Det finns också en hel del att göra för att åstadkomma ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler, och det jobbas intensivt med detta. Vi i centern föreslår bl.a. att pengar skall utgå till samnyttjandeprojekt för att man skall få ett effektivare utnyttjande av samlingslokalerna. Föreningslivet utnyttjar samlingslokalerna i huvudsak på kvällarna när människor är lediga och kan delta i föreningsaktiviteter, kulturaktiviteter, osv. Därför är det viktigt att föreningar samverkar med kommuner, landsting och andra institutioner som kan använda lokalerna på dagtid. På det sättet skulle samlingslokalerna utnyttjas mycket effektivare. Men detta förslag förkastas av utskottsmajoriteten, eftersom några resurser inte föreslås för denna typ av samnyttjandeprojekt. Då får man inte heller detta effektivare utnyttjande av samlingslokalerna som Jan Sandberg efterlyser.
Herr talman! Elving Andersson frågade mig varifrån vi moderater hade fått uppgiften om att det finns för många samlingslokaler i Sverige. Jag sade i mitt inledningsanförande att det på många håll i Sverige finns för många lokaler, medan det självfallet på andra håll råder brist på lokaler. Men det är i detta sammanhang som vi föreslår alternativa tillvägagångssätt för att lösa problemet. Vi känner till att det mycket ofta förekommer att kommunerna får gå in och stödja olika samlingslokalsprojekt och betala en viss hyra på grund av att lokalerna inte kan utnyttjas tillräckligt mycket för att utgifterna skall kunna täckas av intäkterna. Vi vet att det i Sverige finns över 1 000 lokaler av det här slaget med en stor yta. 650 av dessa tillhör Folkets hus-rörelsen. Men visst kan det i vissa delar av Sverige finnas behov av samlingslokaler. Men i detta sammanhang tar vi upp en principiell fråga. Skall statliga bidrag utgå till denna verksamhet, eller är denna verksamhet av en så lokal natur att det exempelvis är kommunerna som skall fatta beslut om huruvida de skall gå in och stödja byggande av lokaler? Men vi vill visa att det finns möjligheter att bättre utnyttja befintliga lokaler. Men vi vill också visa att det är kommunerna som skall känna detta ansvar. Vi vill på intet sätt förringa efterfrågan på samlingslokaler, men det är dessa tankar som ligger till grund för vårt beslut. Som sagt, detta är viktigt, men det finns inte, som vi ser det, någon anledning för staten att gå in och satsa ytterligare pengar på detta. Staten har gett bidrag till såväl nybyggande som ombyggnad ända sedan 1940-talet. Vi har därför på det stora hela en relativt god standard på samlingslokalerna, men visst finns det undantag, men det finns andra sätt att lösa dessa problem.
Herr talman! Jan Sandbergs och min bild av verkligheten skiljer sig åt mycket drastiskt. Jag hävdar med bestämdhet att det finns stora behov av nya samlingslokaler. Det finns också ett stort behov av att upprusta en del av de samlingslokaler som kanske byggdes på 1940 och 1950-talen när detta system infördes. Samlingslokalerna innebär ett effektivt sätt att stödja det lokala förenings och kulturlivet. Om det skall kunna blomstra behövs det samlingslokaler. Sedan gjorde Jan Sandberg en modifiering av sitt tidigare uttalande genom att säga att det på vissa håll i landet möjligen fortfarande kan finnas behov av samlingslokaler. Men han säger att det i vissa områden finns för många samlingslokaler. Vilka områden är det? Jag har i min folkrörelseverksamhet, bl.a. inom Bygdegårdarnas riksförbund, aldrig hört talas om att det finns några områden i vårt land där det finns för många samlingslokaler. Det skulle därför vara intressant att få reda på var Jan Sandberg anser att det finns för många samlingslokaler.

Om man slår undan benen på samlingslokalsorganisationerna men fortfarande anser att det skall finnas samlingslokaler är alternativet att kommunerna får ta över denna verksamhet med kommunalt anställd personal, m.m., vilket vi vet blir väsentligt mycket dyrare. Men det är inte första gången som moderaterna driver denna linje, dvs. att staten skall lasta över det ekonomiska ansvaret på kommunerna. Och det här är väl bara ytterligare ett exempel i raden.
Herr talman! När det gäller ansvaret för den här typen av aktiviteter för det lokala föreningslivet är ju vi moderater och centerpartiet inte heller överens på ett annat område, nämligen bidrag till ungdomsverksamhet. I en utredning med representanter från alla politiska partier har man varit överens om att det rimliga är, när det gäller ansvarsfördelning och fördelning av kostnader, att kommunerna står för kostnader och bidrag till den lokala aktiviteten. På samma sätt som vi moderater driver denna linje, som man var överens om i utredningen, i fråga om ungdomsorganisationerna, driver vi denna linje i fråga om stödet till allmänna samlingslokaler. Det är ju samma princip som gäller. Elving Andersson undrade om jag kunde ge några exempel på var i Sverige det finns för många samlingslokaler. Exempel på det är i de fall som kommunen på ett eller annat sätt har hyrt in sig i lokalerna för att stödja verksamheten, t.ex. genom att förlägga ett bibliotek till en samlingslokal. Detta är vanligt förekommande i många kommuner, även om kommunen inte har någon kommunal aktivitet i lokalerna. Jag kan emellertid nämna några exempel på jätteanläggningar där kommunerna har satsat otroligt stora belopp och där det fortfarande finns mycket stort utrymme för att utnyttja lokalerna för det lokala föreningslivet. Men denna möjlighet utnyttjas inte i dag. Det finns exempel från Sundsvall och Västerås. Ett annat exempel är Borlänge, där kommunen för några år sedan satsade 90 milj.kr. på en jätteanläggning som kommunen inte tänkte använda till lokal föreningsverksamhet, utan kommunen hyrde in annan verksamhet. Det finns alltså exempel. Jag vill emellertid inte säga att det inte finns efterfrågan på nya lokaler och behov av ombyggnad av lokaler, men vi vänder oss mot det statliga bidraget.

Herr talman! Folkpartiet har i en kommittémotion till årets riksdag kommenterat ett antal anslagsfrågor inom bostadsdepartementets huvudtitel. Folkpartiet har länge krävt att bostadssubventionerna skall minskas både på lång sikt när det gäller bostadsfinansiering och beskattning och även på kort sikt i form av besparingar på olika områden. Ett sådant kortsiktigt besparingsutrymme behandlar vi i detta betänkande nr 5 från bostadsutskottet, som berör anslag till allmänna samlingslokaler. Herr talman! Från folkpartiets sida har vi inga invändningar mot de principer som propositionen anger skall vara vägledande för stödet till samlingslokaler i fortsättningen. Vi ställer upp på att stödet bör riktas i första hand till de små lokalerna, att det skall vara samma villkor oavsett om det handlar om nybyggande eller ombyggnad eller för den delen också upprustning. Likaså tycker vi det är bra att föreningslivets inflytande på användningen tryggas. Vad vi emellertid har svårare att ställa upp på är kravet i propositionen på att ett villkor för det statliga bidraget skall vara att kommunerna också skall bidra till investeringskostnaden. Det är säkert oftast ingen nackdel att kommunalt engagemang finns med i bilden, men vi tycker inte att staten på detta sättet skall påverka kommunernas beslut. Det bör vara kommunens sak att själv fatta beslut om i hur stor omfattning den vill engagera sig i dessa frågor. Detta har vi från folkpartiet framfört i vår motion Bo223 och även nu i reservation nr 2 till detta betänkande. Jag yrkar bifall till denna reservation. Herr talman!

Detta motionsyrkande fullföljer vi nu i reservation nr 8, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Under utskottsbehandlingen av en centermotion om stöd till handikappanpassning av andra lokaler än allmänna samlingslokaler, dvs. föreningslokaler och liknande, uppkom frågan om bidrag kan utgå till lokaler som disponeras av handikappföreningar eller andra sammanslutningar av handikappade. Då framkom det, som jag måste erkänna, något överraskande beskedet att bidrag inte utgår till sådana lokaler. Från folkpartiets sida anser vi det vara särskilt viktigt, ja, en självklarhet, att just lokaler för handikapporganisationer borde vara utformade så att de ärlättillgängliga för alla. Det borde inte vara någon större svårighet att skapa ett stöd för dessa lokaler, ett stöd som ju borde kunna motsvara det handikappanpassningsstöd som ges till allmänna samlingslokaler. Kan något vara mer självklart än att handikapporganisationer och liknande sammanslutningar borde har rätt till bidrag för handikappanpassning? Herr talman! I reservation nr 5 föreslår vi riksdagen att ge regeringen detta till känna, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 5 och, som jag sagt tidigare, reservationerna nr 2 och 8, i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Folkpartiet förslår en minskning med 15 milj.kr. av den totala ramen för samhällets stöd till samlingslokalsorganisationerna. Detta är alltså en stor minskning när det totala anslaget är på 52 miljoner. Det är ju inte så att det, bara därför att stödet mera inriktas på de mindre lokalerna, skulle bli pengar över. Behovet totalt sett är oerhört stort. Som jag sade i mitt inledningsanförande tidigare finns det i dag en kötid mellan fem och sex år. Med folkpartiets förslag om att minska anslaget med ytterligare 15 miljoner kommer med all sannolikhet väntetiden att ganska snart vara uppe i sju, åtta kanske nio år. Det är naturligtvis ett dråpslag mot de lokala föreningar som med entusiasm och stort personligt engagemang vill sätta i gång med verksamheten och få en samlingslokal i bygden, eftersom mycket av arbetet bygger på det ideella engagemanget. Och det hinner svalna om man måste vänta sju, åtta eller nio år för att få pengar. Det är en mycket olycklig väg som folkpartiet slagit in på. När det gäller bidrag till handikappanpassning av bl.a. föreningslokaler är det bra att Leif Olsson och folkpartiet i övrigt tycker att det är självklart att det skall utgå statsbidrag till handikappföreningars egna lokaler. Det tycker vi i centern också. Men vi tycker att det är lika självklart att handikappade också skall kunna vara med i andra föreningar än bara handikappföreningar. Därför är det för oss självklart att detta stöd skall kunna gå ut till att handikappanpassa även andra föreningars lokaler än dem som handikappade har själva, så att de skall kunna vara med i olika typer av organisationer som har egna lokaler. Det borde vara lika självklart att handikappade skall kunna delta i sådant föreningsliv som att de skall kunna delta i handikapporganisationers föreningsliv. Därför har jag litet svårt att förstå argumenteringen bakom folkpartiets reservation i denna del.
Herr talman! Elving Andersson har nyligen blivit ordförande i Bygdegårdarnas riksförbund, så jag förstår att han har emfas i sitt inlägg. De långa väntetiderna säger egentligen inte så mycket i dag och inte ett dugg om huruvida det rör sig om små eller stora byggnader. Och det är penningfrågan som vi nu diskuterar. Som jag sade tidigare bedömer vi det så, att om vi går in för att främst stödja de mindre lokalerna, bör ramen kunna minskas med dessa 15 miljoner. Såvitt jag förstår främjar en satsning på de små lokalerna de mindre samhällena, inte minst glesbygden. Givetvis hade det varit bra om vi hade kunnat gå så långt att, som Elving Andersson menade, alla föreningslokaler skulle kunna få stöd till handikappanpassning av lokalerna. Men vi har för närvarande inte dessa pengar. Det rör sig om ett mycket stort antal lokaler. Sammanslutningar för just handikappade borde få hjälp till att anpassa sina lokaler för att bereda större tillgänglighet för alla, och jag tycker att det borde vara självklart för Sveriges riksdag att fatta ett beslut om detta.
Herr talman! Förhoppningen hade varit att man med de nya reglerna kunde ha kortat de långa köer som i dag finns genom att stora projekt fick en mindre del av pengarna än vad de annars skulle ha fått. Men detta innebär inte att man så skulle kunna tillfredsställa hela det uppdämda behov som finns och att det skulle bli pengar över i slutändan. De allra flesta samlingslokaler är inte så stora — det är små lokaler, nykterhetsrörelsens lokaler, ordenshus, bygdegårdar och mindre folketshusbyggnader. Sedan finns det några stora objekt, som Jan Sandberg påpekade tidigare. En del av dessa får inte full bidragstäckning, utan man får bidrag bara för de första 1 000 kvadratmetrarna. Om man rensar bort alla köer, så uppstår det inte ett resursutrymme som man kan utnyttja. Med fokpartiets förslag kommer de facto köerna ytterligare att växa, och de är redan nu alltför långa. Mitt engagemang för dessa frågor har inget direkt samband med att jag är verksam inom Bygdegårdarnas riksförbund. Jag har varit folkrörelsemänniska i hela mitt vuxna liv och därmed haft intresse och engagemang för frågor om samlingslokaler där folkrörelserna får en praktisk möjlighet att verka i bygder och bostadsområden.
Herr talman! Jag vill egentligen bara upprepa vad jag sade i min förra replik. En kö i dag, si eller så lång, omfattar också stora lokaler. Detta måste räknas in när vi diskuterar den totala penningsumman. Tar vi bort en del av bidraget från de större lokalerna, måste rimligtvis de små prioriteras. Exakt så står det i utskottets betänkande också. Engagemanget inom folkrörelsen delar jag med Elving Andersson. Jag har också ett långt engagemang inom folkrörelsen.

Herr talman! Mycket har redan sagts både om samnyttjande av samlingslokaler och om handikappanpassning. Vi vill från miljöpartiets sida göra klart här att vi tycker att samnyttjandeprojekt skall ha ett eget anslag och en egen kö. Vi vill därför yrka bifall till reservation 4. Som Elving Andersson har sagt är det viktigt att samordningsmöjligheterna inte går förlorade under en lång väntetid. Går möjligheterna förlorade har man tappat en förutsättning för god resurshushållning. När det gäller handikappanpassning av andra lokaler än allmänna samlingslokaler vill vi yrka bifall till reservation 5 med samma motivering som Leif Olsson har givit. Men det bör också göras en utredning om vilka ytterligare behov som finns och hur stora anslag som skulle behövas för att handikappanpassa andra lokaler än de som vi nu omedelbart vill ge stöd till. Man måste alltså börja någonstans, och vi tycker att det är rimligt att börja med sådana allmänna lokaler som disponeras av handikappföreningar och andra sammanslutningar av handikappade. Denna utredning skall alltså göras omgående i och med det budgetår som nu börjar och som vi talar om här. Sådana lokaler kommer därvid först i kön. När utredningsresultatet finns på bordet, i bästa fall i höst, annars i vår, kan vi ta ställning till hur mycket ytterligare pengar som måste satsas. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar, nr 5 från bostadsutskottet, rör anslag till allmänna samlingslokaler. Att samhället har ansvaret för att samlingslokaler tillhandahålls och upplåts för organisationer och andra sammanslutningar som är verksamma på en ort, är vi i stort sett överens om. I folkrörelseutredningen, som tog det passande namnet Ju mer vi är tillsammans, har man diskuterat några nu särskilt aktuella frågeställningar. För det första: Hur man skall kunna använda samlingslokaler i mindre samhällen och glesbygd så att de bättre svarar mot invånarnas och de lokala föreningarnas behov? För det andra: Hur man skall få fram fler samlingslokaler i storstadsområdena och de större tätorternas bostadsområden? På den första frågeställningen konstaterar man i utredningen att det inte föreligger några formella hinder för ett samnyttjande mellan de rörelser som äger lokalerna och de kommunala delarna.

Därför föreslår man i utredningen en reformering av stödet så att det gynnar och stimulerar byggandet av mindre anläggningar. De flesta remissinstanserna har ställt sig positiva till utredningsförslaget. De tre stora samlingslokalsorganisationerna Riksföreningen Våra gårdar, Folkets husföreningarnas riksorganisation och Bygdegårdarnas riksförbund har mera preciserat utredningens förslag. Det förslaget har Elving Andersson redogjort för. I utredningen föreslår man också att en förutsättning för det statliga stödet skall vara en kommunal delfinansiering. Detta förslag har även vunnit stöd hos de tunga remissinstanserna. Till dessa förslag ansluter sig nu bostadsministern, och han tar upp detta i proposition 100, bilaga 13. Bostadsministern anser att det finns goda skäl för att nu förändra det reguljära samlingslokalsstödet så att det blir de mindre samlingslokalerna som får en större utnyttjandegrad. För att detta skall kunna genomföras fullt ut är det nödvändigt med information och utbildning om det nya regelsystemet för samlingslokalsstödet. Det är ett enigt utskott som gör detta tillkännagivande med anledning av tvåpartimotionen Bo250, som väckts av socialdemokrater och centerledamöter. Herr talman! Till betänkandet har också fogats ett antal reservationer. Jag vill börja med den första reservationen. ”Intet nytt under solen” är ett bevingat uttryck som vi väl kan använda här. Man kan ängsligt fråga sig om moderaterna inte är beredda att medverka till att utveckla demokratin. Jag har svårt att förstå att en förändring, ett slopande, ett avvecklande av stödet skulle få någon annan inverkan än att lägga en hämsko på demokratiutveck lingen i samhället. Vi vet ändå, och det har Elving Andersson noga redogjort för, att det saknas samlingslokaler på åtskilliga håll i landet. För att de föreningar som arbetar på dessa orter skall kunna bidra till en demokratisk utveckling, är det nödvändigt att dessa lokaler finns. Det här är inget nytt som moderaterna kommer med. Kravet på avveckling har funnits under en lång tid. Nu har kanske infallsvinkeln blivit något annorlunda än under tidigare år. Men det skulle vara förödande, herr talman, om vi avvecklar samlingslokalsstödet. Det skulle framför allt vara förödande för folkrörelseorganisationerna. Elving Andersson redogjorde för den långa kö där man väntar att få uppföra samlingslokalerna. Därför är det nödvändigt att vi inte agerar på ett sådant sätt i kammaren här i riksdagen att vi förvärrar den situation som föreligger. Jag yrkar avslag på reservation 1. Den reformering av det samlingslokalsstöd som föreslås har folkpartiet reserverat sig mot. Folkpartiet gör det med infallsvinkeln att staten inte skall gå in och styra kommunerna i beslutsfattandet om de skall vara med och delfinansiera. Jag yrkar avslag på reservationen 2. Reservationen 4 utgår från två centerpartimotioner, där det begärs anslag till samnnyttjandeprojekt. Jag vill bara säga att det inom ramen för boendeservicedelegationens verksamhet pågår vissa försöksprojekt som gäller samnnyttjandet av samlingslokaler. Det sker i Kalmar, Tanum, Åmål och Bengtsfors. Utskottsmajoriteten anser att det är nödvändigt att avvakta dessa projekts genomförande, och därför är vi nu inte beredda att förorda ett införande av det särskilda stödet till detta ändamål.

Det är också en av anledningarna till att utskottsmajoriteten inte är beredd att nu ge något anslag till den delen. Reservationerna 5 och 6, som berör stödet till handikappanpassning av andra lokaler än allmänna, är ganska överensstämmande, och därför tar jag upp dem i ett sammanhang. Vi har tidigare i utskottet behandlat motioner i denna fråga, och vi har poängterat att det är angeläget att offentliga miljöer blir tillgängliga också för personer med olika handikapp. Denna uppfattning står fast, dvs. att de handikappade skall ges samma möjligheter som andra människor att delta i samhällsoch föreningslivet på egna villkor. Det är också en självklarhet. För att handikappade skall kunna leva ett fritt och oberoende liv och kunna nå ett självförverkligande har samhället vidtagit en rad åtgärder, bl.a. för att åstadkomma ökad tillgänglighet. Det är genom de redan vidtagna åtgärderna som förutsättningar har skapats också för handikappade att kunna ta del av gemensamma aktiviteter på samma villkor som andra. Med hänsyn till de anspråk som redan nu ställs på samlingslokalsstödet är utskottet inte berett att förorda ett utökat stöd för handikappanpassningsåtgärder. Båda reservationerna avstyrks. Reservationen 8 gäller ramen för bidraget. Jag skall inte orda alltför mycket, eftersom Leif Olsson och Elving Andersson har dividerat om de 15 miljonerna. Jag håller med Elving Andersson. Det finns ett behov av lokaler runt om i landet, och det finns inte nu någon anledning att minska anslaget med 15 miljoner. Det skulle vara ett ganska stort avbräck. Risken är att kön förlängs om ramen minskar, och därför är det bättre att ramen ligger fast och att de 15 miljonerna behålls. Vi får se om det är möjligt att bygga i kapp litet av kön. Herr talman! Med det jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Får jag börja med att instämma i det Nils Nordh sade vad gäller handikappanpassning av lokaler. Däremot är det mycket annat som jag inte kan instämma i. Nils Nordh sade att det var intet nytt under solen vad gäller moderaternas ställningstagande. Nej, det är riktigt. Vi är övertygade om att den uppfattning vi har är den riktiga. Den övertygelsen har vi därför att vi även på andra områden har fått stöd för den principiella uppfattningen att det är kommunerna som skall stödja den typen av verksamhet och inte staten. Sedan blev jag upprörd när Nils Nordh sade att vi moderater i och med att vi vill avveckla detta stöd från staten — nota bene — ej vill vara med om att utveckla demokratin. Det var nog att ta i litet väl hårt, Nils Nordh, inte minst med tanke på den kännedom som jag och säkert alla här i kammaren har om de massiva opinionsyttringarna i olika delar av landet när något av dessa skrytprojekt skulle byggas för ett antal miljoner, exempelvis i Borlänge. Där fick man en statlig subvention till byggnationen, men trots detta fick man gå in med betydande kommunala skattepengar, motsvarande över 500 kr. per år och invånare. Är det demokrati att helt bortse från vad invånarna i en kommun tycker när de är mycket negativa till denna form av byggnationer som de själva måste bekosta? Jag har mycket större förståelse för Elving Anderssons resonemang, därför att jag vet att de lokaler han vurmar för är i större behov av stöd än vissa andra som har nämnts här i debatten. Vi är däremot inte överens om vilka principer som skall gälla och vem som skall betala. Vad gäller Nils Nordhs uttalande om intet nytt under solen från moderat håll, vill jag säga att vi tycker att vi har rätt. Vi har haft rätt hela tiden när vi har framfört denna uppfattning. Socialdemokraterna inser tydligen också att den tidigare uppfattningen vad gällde utformningen av stöd till samlingslokaler, som gav dessa effekter med stora mångmiljonprojekt för skrytbyggen, var felaktig. Socialdemokraterna har nog äntligen till slut insett att i varje fall det tidigare subventionssystemet var felaktigt.
Herr talman! Moderaternas övertygelse behöver vi inte tvivla på — den är som den är. Det har sedan tidigt 1900-tal och även före den tiden varit precis samma övertygelse hos moderaterna, nämligen att folkrörelserna och organisationerna skall förhindras att få gemensamma lokaler att samlas i för att utnyttja sina föreningsrättigheter. Det har alltid varit moderaternas strävan. Jag sade inte, Jan Sandberg, att ni inte ville vara med och utveckla demokratin. Jag sade att man kan ifrågasätta det, och det är litet skillnad. Jag vidhåller min uppfattning att det är intet nytt under solen när det gäller den moderata övertygelsen.

Herr talman! I detta betänkande, som behandlar anslag till byggnadsforskning och experimentbyggande, har vi moderater samma uppfattning som regeringen när det gäller delar av anslagets storlek, men vi har ändå reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag. Det beror på att utskottsmajoriteten föreslår en högre utgiftsram för budgetåren 1990 92. Vi moderater har dock en annan uppfattning om byggforskningsrådets vara eller inte vara och fördelningen när det gäller andelen av forskningens s.k. uppdragsverksamhet. Riksdagen har tidigare fattat beslut om den allmänna inriktningen av forskningspolitiken, dvs. forskningen på områden utöver bostadsområdet. Vid detta tillfälle framförde vi moderater, lika väl som vi gör vid detta tillfälle vad gäller byggnadsforskning, kritik mot forskningens allmänna inriktning. Vi vänder oss mot inriktningen till förmån för s.k. sektorsinriktad forskning, den forskning som socialdemokraterna de senaste åren har försökt styra in på. Vår uppfattning är att dessa speciella sektorsorgan, varav byggforskningsrådet är ett, skall ges mindre makt över forskningen och att universitet och högskolor skall få ett ökat inflytande. En sådan förändring skulle vara till fördel både för forskningen rent allmänt och inte minst för forskningen inom bostadssektorn. En integrering av byggforskningen i högskolornas verksamhet skulle ge en mängd fördelar i form av att forskningen ges kontinuitet och anknyts till övrig forskning. Den nuvarande sektoriseringen av forskningen leder i många fall till olyckliga prioriteringar. För ungefär tre veckor sedan hade jag en debatt med bostadsministern i denna kammare om en specifik fråga inom just byggforskningen. Det var med anledning av en forskningsrapport, som just byggforskningsrådet hade finansierat, som jag hade ställt en fråga om huruvida det inte skall ställas något som helst kvalitetskrav på forskning som bekostas av byggforskningsrådet, dvs. indirekt av Sveriges skattebetalare. Den rapport som var upphov till min fråga till bostadsministern var en s.k. reserapport från Cuba. Denna rapport visar på att vår kritik mot den nuvarande ordningen och byggforskningsrådets verksamhet är berättigad. Även andra fristående bedömare har framfört en berättigad kritik mot forskningen som den i dag sköts, inte minst med tanke på det inflytande som byggforskningsrådet har. Herr talman! Det är viktigt att det kontinuerligt sker en forskning och utveckling inom såväl byggsom bostadssektorn. Denna forskning skulle tjäna betydligt på att våra förslag om en ökad andel uppdragsforskning och en avveckling av byggforskningsrådet kunde genomföras. Ingen forskning eller utveckling tjänar på att besluten om vilka forskningsprojekt som skall genomföras fattas på ett fåtal ställen. Principen om att ”låta hundra blommor blomma” är lika viktig inom detta område som inom alla andra områden i samhället. Jag yrkar därför bifall till de moderata reservationerna nr 1, 2, 6 och 8. Samtidigt vill jag avslutningsvis ta tillfället i akt att ställa en fråga till utskottsmajoritetens talesman: På vilket sätt vinner utvecklingen inom byggoch bostadssektorn på att forskningen koncentreras till ett fåtal uppdragsgivare, i stället för att utvecklas genom mångfald?

Herr talman! Ett bra boende är en viktig del av välfärden. Boendet påverkar vår hälsa, våra möjligheter att känna trygghet, vårt familjeliv och våra möjligheter till sociala kontakter och känslan av samhörighet. Kunskapen om boendet är viktig för att undvika nya misstag i byggandet och för att på ett effektivt sätt avhjälpa de misstag som vi tidigare har gjort. Detta är ett par av centerns motiv för att slå vakt om verksamheten vid byggforskningsrådet och vid byggforskningsinstitutet . Byggforskningsrådets uppgifter är bl.a.: För byggforskningsinstitutet är huvuduppgiften att åstadkomma långsiktig kunskapsoch kompetensuppbyggnad. Byggforskningsinstitutets verksamhet finansieras dels med skatter, dels genom betald uppdragsverksamhet. Moderaterna vill avveckla byggforskningsrådet under en femårsperiod och flytta över en stor del av byggforskningsinstitutets verksamhet till högskolor och universitet samt öka uppdragsverksamheten för byggforskningsinstitutet. Byggforskningsinstitutet skulle bli något av ett branschinstitut. Jan Sandberg har tidigare plockat fram något exempel som skulle visa motiven för bl.a. avvecklingen av BFR. Om Jan Sandberg kunde blicka in i universitetsoch högskolevärlden, det kanske han kan, skulle det inte vara svårt att hitta många fler exempel där. Detta är ett mycket märkligt ställningstagande från moderaternas sida. Det finns knappast något område där det är så viktigt som inom byggsektorn att knyta samman forskning, utveckling och praktisk verklighet. Det är svårt att hitta något bättre alternativ för att skapa detta samband än genom ett forskningsinriktat experimentbyggande. Att flytta över byggforskningsinstitutets verksamhet till högskolor och universitet och avveckla byggforskningsrådet skulle med stor sannolikhet få en förödande effekt för detta viktiga samband. Centern anser att de åtta professurerna vid BFI måste säkras ekonomiskt och föreslår därför att tre extra miljoner anvisas nu. Majoritetens lättvindiga resonemang om att det ordnar sig nog ändå och att frågan bör prövas i ett större sammanhang 1990 är inte ett rimligt ansvarstagande för denna viktiga forskning. Centern har tidigare drivit frågan om forskning kring boendemiljön och även tagit upp denna fråga i motion till årets riksdag. Det gäller t.ex. forskning om miljön kring och i flerbostadshusen och problemen med sjuka hus. Det är viktigt att denna forskning omfattar både teknik och medicin och att det finns en god samordning mellan dessa två forskningsområden. Riksdagen har tidigare gjort ett uttalande av ungefär samma innebörd som förslagen i centermotionen. Utskottsmajoriteten menar att det inte ger någon effekt att upprepa uttalandet. Något resultat av tidigare uttalanden har inte redovisats. Detta talar för att riksdagen nu bör skärpa tonen och inte tyst acceptera att regeringen nonchalerar riksdagsuttalanden. Jag yrkar bifall till reservation 4. Centern kräver ökad forskning inom VA-området. Våra ledningssystem för renvatten och spillvatten är i trängande behov av kvalificerat underhåll och förnyelse. Man kan med skäl — om man talar litet bildligt — hävda att våra VA-system i många fall utgör minerad mark. Friskt vatten att dricka och god rening av avloppsvattnet är avgörande tillgångar för vår hälsa och för en god miljö. Det vittnar om dåligt ansvar av utskottsmajoriteten när centerförslaget om ökade forskningsinsatser på VA-området avslås. Herr talman! Jag har tidigare poängterat experimentbyggandets stora värde. Det finns en klar tendens att underskatta den breda och snabba kunskapsuppbyggnad som kan ske och också för det mesta sker, genom experimentbyggandet. Många hävdar att experimentbyggande är ett dyrt sätt att vinna nya kunskaper. I de flesta fall är det tvärtom. Låt mig ta ett exempel. Sverige är sannolikt världsledande när det gäller kunskaper och användning av plana solfångare. Utvecklingen har gått mycket snabbt. Under en femårsperiod har investeringskostnaden för plana solfångare halverats och verkningsgraden mer än fördubblats. Kvaliteten har samtidigt väsentligt förbättrats. Denna imponerande utveckling hade inte varit möjlig enbart genom forskning vid universitet och högskolor, även om vi hade satsat flerdubbla belopp. Mycket av denna utveckling har möjliggjorts genom vad många kallar för ett misslyckat experimentbyggande, som genomfördes i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Det är sant att detta experimentbyggande tekniskt sett inte blev någon fullträff, men kunskapsuppbyggandet var i många fall enormt och utgjorde en långt bättre grund för fortsatt byggande än vad man skulle ha kunnat åstadkomma genom en mer diffus och osäker forskning. Vi har t.ex. Ingelstad 1, Lambohov och flera andra projekt. Det är utan tvivel så att det fortfarande finns mycket av värdefull kunskap och erfarenhet att hämta i ett fortsatt experimentbyggande. Det vore ett slag mot en mycket värdefull utveckling att göra som moderaterna vill, nämligen att avveckla byggforskningsrådet. Centern anser därför att det är angeläget att ramarna för experimentbyggandet blir 20 milj.kr. budgetåret 1990 92. Herr talman! Med vad jag här har sagt yrkar jag bifall till samtliga reservationer som har undertecknats av centerns representanter.

Herr talman! Jag vill börja med att tala om forskningen om boendemiljön. Det är trist att boendemiljön är så undermålig och att så många människor tar skada av att bo i, som jag väl får säga, sjuka hus. Hur många som på olika sätt till hälsa och välfärd tar skada av sjuka hus vet vi faktiskt inte, men jag tror inte att det är någon överdrift att påstå att det totalt sett rör sig om hundratusentals människor. Det är beklämmande att samhället inte har lyckats bättre med att göra något åt detta, utan att det har gått så långt som det har gått. Åtgärder behövs på flera områden för att vi skall få bättre förhållanden. Ett sådant område menar vi i miljöpartiet gäller ansvaret, att man måste utkräva ett större moraliskt, juridiskt och ekonomiskt ansvar av byggföretagen för de skador som man vållar genom att man bygger sjuka hus. Det betyder alltså att byggföretagen måste ta ett totalansvar för vad de bygger, hur de bygger och vilka material de använder, ett totalansvar för resultatet och för de skador som dåliga resultat ger upphov till. Dessutom behöver vi tydligen satsa mer resurser på provning, på forskning och utveckling när det gäller planering, metoder och material för boende. Det behövs också bättre samverkan och mer samarbete mellan tekniker och medicinskt inriktade forskare, vilket framhålls i reservation 4, som vi härmed yrkar bifall till. Vidare behövs experimentbyggande, bl.a. för att man skall kunna se totaleffekten av en byggnads utformning, byggmetod och byggnadsmaterial. Ivar Franzén har så väl redogjort för behovet av experimentbyggande att jag inte närmare skall gå in på det. Jag vill bara säga att man med hjälp av experimentbyggande inte bara kan se på hur man skall kunna få ett energisnålare och mer miljöanpassat boende, något som miljöpartiet naturligtvis vill ha, utan också se på totaleffekter, vilket gör att man kan spåra tendenser till sjuka hus på ett tidigare stadium. Vi tycker alltså att byggforskningsrådet skall få de ramar som rådet har bett att få och yrkar bifall till reservation 7. Jag vill också påpeka att miljöpartiet vill ge anslag till finansiering av professorstjänsten vid byggforskningsinstitutet i Gävle, vilket framgår av reservation 3. Det vill vi göra utan att på motsvarande sätt skära ned anslaget till byggforskningsrådet. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 1988 91 och 1991/92 höjs något i förhållande till de av regeringen föreslagna. Jag skall återkomma till det och helt kort beröra de reservationer som fogats till betänkandet. Reservation 1 är en gammal bekant. Där krävs en successiv avveckling av byggforskningsrådet. Det är moderaterna som återkommer med kravet om att byggforskningsrådet skall upphöra. Jag tycker att moderaterna fick en läxa av centern i ett tidigare inlägg här, så jag behöver inte orda mer om det. En bred majoritet avvisar kravet. Vi menar att rådet alltjämt har en central roll för den byggforskning som bedrivs i landet och därför självfallet bör behållas. Moderaternas önskemål om att forskningsmedlen skall fördelas inom högskolan är också delvis tillgodosett, eftersom de flesta forskningsmedlen redan i dag trots allt fördelas till landets högskolor och universitet. Låt oss i dag tala om Sverige, och låt oss glömma Cuba! Det ligger litet väl långt ifrån den här debatten. Jag yrkar avslag på reservation 1. Herr talman! Bostadsutskottet blev för en tid sedan inbjudet till en estraddebatt. På podiet befann sig då företrädare för byggforskningsinstitutet. De anföll moderaterna från höger, för att citera en av mina moderata kolleger i utskottet. Jag hoppas och tror alltjämt att den representant som vid det tillfället företrädde byggforskningsinstitutet inte är representativ för institutet i dess helhet. Skulle han mot förmodan vara det, då är byggforskningsinstitutet på väg att avskaffa sig självt och tillmötesgå moderaternas propåer om att statens andel av finansieringen snabbt bör avvecklas. Trots denna incident anser vi att vi vill ha kvar byggforskningsinstitutet. Reservanterna vill ha en högre andel uppdragsverksamhet. De vill med andra ord att de fria marknadskrafterna skall ges ökat utrymme. Kravet kan i första ögonblicket verka tilltalande, men det finns många frågetecken. Majoriteten menar att vi under innevarande period bör följa det resonemang som förs och att det finns ett klart uttalat behov av en långsiktig strategi inom byggsektorn och branschen i övrigt. Statsmakterna har här ett speciellt ansvar för att fullfölja en långsiktig och trovärdig kunskapsbank för byggsektorn och inte minst för konsumenterna. Därför bör det av riksdagen tidigare ställningstagandet till uppdragsfinansiering alltjämt ligga fast. 1987 års forskningspolitiska beslut avseende uppdragsfinansiering är med andra ord väl avvägt. Jag yrkar avslag på reservation 2. Reservation 3 gäller finansiering av ett antal professurer vid byggforskningsinstitutet. Centern och miljöpartiet vill finansiera ytterligare fem professorstjänster via budgeten. Majoriteten har i och för sig inte något emot att ytterligare professorer ges tillfälle att forska inom ett i och för sig angeläget ämnesområde, men vi menar att vi i första hand bör avvakta 1990 års forskningspolitiska beslut. Frågan om antalet doktorander och finan sieringen av gästforskare m.m. får bedömas i ett större samlat sammanhang. Med den motiveringen avvisar vi reservanternas linje. Med tidigare resonemang och ställningstagande yrkar jag avslag på begärda ytterligare 3 milj.kr., alltså avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 yrkas på att forskningsinsatserna mellan tekniker och medicinskt inriktade forskare avseende boendemiljön intensifieras och fördjupas. Herr talman! Låt mig säga att jag i stort sett kan instämma i resonemanget på den här punkten av miljöpartiets företrädare Skånberg. Det här är också en angelägen fråga, som riksdagen behandlat så sent som senhösten 1988. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att ett enigt utskott krävt och kräver extraordinära åtgärder. Utskottet underströk vid det tillfället behovet av ytterligare forskning och bättre kunskapsunderlag om problemet med sjuka hus. I enlighet med utskottets förslag gav riksdagen även regeringen detta till känna. Herr talman! Ett förnyat tillkännagivande i denna fråga skulle således inte tjäna något reellt syfte. Det bör kanske i sammanhanget nämnas att betydande insatser beträffande olika aspekter av boendemiljön redan i dag görs inom ramen för bl.a. byggforskningsrådets och byggforskningsinstitutets ordinarie verksamhet. Frågan kommer nu att beröras i samband med 1990 års forskningspolitiska beslut. Forskningsmedlens fördelning mellan olika ämnesområden, typ teknikers och medicinares roller, kommer då också att aktualiseras. Vi bör därför i första hand avvakta det uppdrag som riksdagen redan givit regeringen. Den tågordningen är vi vana att följa, och den skall vi följa också nu. Av det skälet bör vi avvakta förslag i frågan. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. I reservation nr 5 krävs ökade forskningsresurser på VA-nätet i vårt avlånga land. Det skulle kunna ordas mycket om det i denna kammare. För dagen nöjer jag mig med att hänvisa till utskottsmajoritetens skrivning. Det bör ändå sägas att det redan i dag sker en rätt omfattande forskning på det området. Nya rön och tekniska landvinningar presenteras titt och tätt. Det här är en angelägenhet för flera forskningsoch intresseorganisationer. Det är klokt att avvakta och bedöma insatserna i ett mer samlat forskningspolitiskt perspektiv. Behandlingen av frågan bör därmed anstå till 1990 års forskningspolitiska beslut. Med den motiveringen avvisar vi reservation nr 5. Jag yrkar avslag på den reservationen. I två motioner tas slutligen frågan om ramarna för stödet till byggnadsforskning upp. I motion Bo253 föreslås att ramarna skall fastställas till 100 resp. 55 milj.kr. Enligt motionären skulle ett beslut om ramar på den nivå som regeringen föreslår begränsa byggforskningsrådets möjligheter att fatta långsiktiga beslut. En sådan utveckling skulle inte rimma riktigt väl med vad vi tidigare sagt. Även i en folkpartimotion yrkas en i förhållande till regeringsförslaget förhöjd beslutsram. Motionärerna föreslår 80 resp. 35 miljoner. Den kompromiss, herr talman, som utskottet nu föreslår tillmötesgår motionärernas önskemål och närmar sig även byggforskningsrådets ursprungliga anslagsäskande. Vi tycker att vi har landat ganska rätt när vi föreslår att ramarna för 1990 92 fastställs till 90 resp. 45 milj.kr. Utskottet föreslår således enigt ett tillkännagivande i denna del. Reservationerna nr 6, 8, 9 och 10 är i princip följdreservationer. I konsekvens med tidigare yrkanden yrkar jag formellt avslag på reservationerna nr 6, 8, 9 och 10. Reservation nr 7 är kanske ett undantag. Byggforskningsrådet ges traditionellt och även i år bemyndigande om lån till experimentbyggande inom vissa givna ramar. Reservanterna vill nu höja ramarna med 10 resp. 5 miljoner, fördelat inom bostadsförsörjningsoch energiområdet. Majoriteten har en annan uppfattning. Vi tillstyrker regeringens förslag om ramar för lån till experimentbyggande. Beslutet om stöd till experimentbyggandet har långt ifrån samma långsiktiga innebörd som beslutet om stöd inom övriga byggforskningsområden. De ramar som regeringen föreslår torde inte utgöra något hinder för att stödet till experimentbyggandet skall kunna fortgå i tillräcklig omfattning. Eventuella ytterligare överväganden om stödets omfattning och inriktning får göras i samband med 1990 års forskningspolitiska beslut. Här har även miljöpartiet hoppat på tåget och anslutit sig till reservanternas skara. Jag yrkar avslag på reservation nr 7. Herr talman! Jag yrkar än en gång avslag på samtliga reservationer som är fogade till bostadsutskottets betänkande nr 6 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Några kommentarer till Magnus Perssons anförande. Visst är det riktigt att vi vill avveckla byggforskningsrådet, och jag återkommer till varför vi vill göra det. Men faktum är att vi i en reservation faktiskt stöder den socialdemokratiska regeringens förslag till ramar för den verksamheten. Det kan vara intressant att känna till. Magnus Persson nämnde en estraddebatt som hade genomförts häromdagen, där tydligen en massiv kritik hade framförts mot byggforskningsrådets verksamhet. Jag hade inte möjlighet att vara med där, men jag känner till att en f.d. socialdemokratisk riksdagsman, Bo Södersten, har riktat en kanonad av kritik inte bara mot byggforskningen i Sverige utan mot hela den förda bostadspolitiken — det kanske är fråga om samma estraddebatt. Det finns alltså mycket man kan kritisera. Vår grundinställning till forskning — det har vi moderater framfört även när det gäller den allmänna forskningspolitiken i Sverige — är att vi vill ha en friare forskning. Vi har också i en reservation sagt att vi vill ha mer uppdragsforskning. Jag tackar för att Magnus Persson i sitt anförande sade att den inställningen kan verka tilltalande. Den inte bara verkar tilltalande, som jag ser det — den är tilltalande! Vi är övertygade om att det blir en bättre och mer verklighetsanknuten forskning med tillhörande resultat om man genomför de förslag som vi har lagt fram. Så ytterligare några ord om Cuba-utredningen, även om Magnus Persson försökte komma ifrån den genom att säga att vi här skall diskutera svenska problem. Det är i och för sig riktigt, men jag trodde att vi diskuterade byggforskningsrådets totala verksamhet. Den rapport som jag hänvisade till var en av alla de rapporter man presenterat. Det är möjligt att en sådan rapport, som är en lovsång till det socialistiska samhällssystemet i Cuba, skulle presenteras även utan anslag från byggforskningsrådet. Men skillnaden är den att det då troligen vore Cubas propagandaministerium och inte Sveriges skattebetalare som skulle stå för kostnaden. Det tycker jag är en viktig skillnad. Något om experimentbyggande i övrigt! Vi tycker också att det är viktigt med experimentbyggande, men vi tror att man går en omväg om man anslår statliga pengar till experimentbyggande när man via det nuvarande regelsystemet på bostadsbyggandets område aktivt motverkar olika former av experimentbyggande, utveckling av byggteknik, osv. Det är regelsystemet vi vill åt. Den vägen kan man också få fram mycket mer experimentbyggande än vi har nu. Till sist: Magnus Persson nämnde inte den fråga jag ställde i mitt inledningsanförande. Den vill jag gärna ha svar på. Den löd: På vilket sätt vinner byggoch bostadssektorn på att forskningen koncentreras till ett fåtal uppdragsgivare i stället för att utvecklas genom mångfald?

Herr talman! Jag konstaterar att Magnus Persson och jag är rörande överens om vikten av forskning kring boendemiljön. Vi är likaså överens om vikten av att forskning sker med stor bredd, och det är framför allt inom teknisk forskning och medicinsk forskning som man måste samverka och komma fram till gemensamma slutsatser. Jag vill ställa en fråga. Jag nämnde redan i mitt inledningsanförande att riksdagen tidigare gjort ett uttalande. Jag har i betänkandet inte funnit någon redovisning av om detta givit något resultat. Att detta är mycket brådskande är något som utskottet är enigt om och som tydligen även deltagarna i dagens debatt är överens om. Med anledning av ett sådant riksdagsuttalande bör man även under en period av några månader kunna se klara och tydliga ageranden, någonting extra och något nytt, från regeringens sida. Vad har Magnus Persson att redovisa? Om det kommer en mycket övertygande version av allt som har gjorts med anledning av riksdagsuttalandet är det självklart att det ligger något mindre tyngd i att ytterligare en gång poängtera vikten av detta. Jag har inte fått några sådana uppgifter, och jag är nyfiken på om jag kommer att få några sådana i denna debatt. Vi är alla medvetna om att frågan om problemen inom VA-området både är stor och tekniskt besvärlig att lösa. Där föreligger samma situation. Frågan är mer än brådskande, men liksom förut finns ingen initiativförmåga och ingen handlingskraft hos socialdemokraterna, utan man skall vänta och se. Det skall bli litet värre, litet dyrare osv. innan man gör någonting. Detta agerande är rätt igenom mycket beklagligt. Magnus Persson sade något om att experimentbyggande inte är något som sker med långsiktig planering. Jag vill hävda att om man skall få en kedja av experimentbyggande att hänga samman måste man ha en planering som sträcker sig över både två, tre, och fyra år. Det är därför olyckligt att man nu minskar ramarna så, att det på ett mycket markant sätt kan ske avbrott, förskjutningar — det kanske t.o.m. kan bli omöjligt att fullfölja mycket viktiga serier av experimentbyggande. Har Magnus Persson tänkt på de här frågorna när man på ett sådant lättvindigt sätt avstyrkt centerns förslag om ramar för lån till experimentbyggande de två nästföljande budgetåren?
Herr talman! Jag vill återkomma till dels frågan om experimentbyggande, dels frågan om samverkan mellan tekniker och medicinskt inriktade forskare när det gäller att klara av problemen med sjuka hus. Visst är det bra, herr talman, att man tänker först och handlar sedan, att man, som man brukar säga, tänker före i stället för att tänka efter. Man behöver ibland utreda, planera och utvärdera, innan man genomför åtgärder i stor skala. Men här finns redan mycket tänkt, och det finns ingenting som hindrar att man nu — och det är redan mycket sent — börjar genomföra tvärforskningsprojekt för att bättre klara av problemen med sjuka hus. Vi fördröjer en mängd åtgärder. Det är många människor i Sverige som fullständigt i onödan tar skada och även omkommer i exempelvis trafikolyckor men också till följd av att man bor i s.k. radonhus. Man räknar med att i storleksordningen 1 000 människor varje år skulle omkomma på grund av att de utsätts för radon i radonhus, inkl. markstrålning. Detta innebär att det under en tioårsperiod rör sig om över 10 000 människor. Det är en fruktansvärd skörd. Det finns ingen anledning att vara alltför senfärdig utan det krävs ett mycket aktivt agerande. Vi vidhåller vårt tillstyrkande av reservationerna 4 och 7.

Herr talman! Jag vill först till Jan Sandberg säga att byggforskningsinstitutets representant inte var min f.d. riksdagskollega och min partikollega professor Bo Södersten, utan jag talade om byggforskningsrådets och inte byggforskningsinstitutets representant. Det var hans uppträdande som jag kommenterade i kammaren. Sedan till den konkreta fråga jag fick av Jan Sandberg om det i dag är ett fåtal eller en mångfald som berörs av byggrådets forskning. Det är inte så få projekt som byggforskningsrådet i dag handhar och inte så få människor som berörs, vilket Jan Sandberg här så vältaligt gör sig till tolk för. Svaret är att det redan i dag finns en mångfald personer och projekt till vilka medlen fördelas. Det är av vikt att forskningen sker på bred basis, Ivar Franzén. Vi från regeringspartiet anser självfallet att det är bra att det finns en hygglig uppslutning kring den framtida forskningen. Man får inte glömma att den sittande regeringen i rätt väsentlig grad har ökat forskningsmedlen. När det sedan gäller Ivar Franzéns direkta fråga vill jag säga att ärendet för närvarande bereds i regeringskansliet. Riksdagen har enhälligt gjort en beställning till regeringen om att regeringen skall återkomma på denna punkt. Jag tycker att man skall avvakta detta. När det gäller problemen inom VA-området är detta främst en fråga om kommunal prioritering. Det är kommunen som bör betala sin beskärda del och som skall klara av detta. Det är inte främst en statlig angelägenhet. Glöm inte att staten via forskningen satsar rätt betydande medel för att snabbt få i gång ett arbete med detta. Jag tycker att vi i våra egna partier och på den egna fronten skall försöka förmå kommunalmän och kommunalkvinnor i våra förtroendevalda församlingar att öka initiativen och investeringarna på VA-området. När det gäller experimentbyggandet har vi verkligen inte lättvindigt avstyrkt centerpartiets propåer, Ivar Franzén. Läs betänkandet! Vi menar att vi ändå klarar av detta, och det pågår också en hel del inom detta område. Jag vill till Krister Skånberg säga att frågan om sjuka hus och radonhus är mycket besvärlig. Man får inte glömma att regeringen så sent som föregående år kom med nya propåer och nya regler för bidrag och lån för att just komma till rätta med problemet med radon. Vi kommer aldrig att få forskare att bli överens om var gränsvärdet skall ligga. Det kan både Krister Skånberg och jag orda länge om. Vår inställning är att vi skall öka insatserna för att klara av problem med sjuka hus inkl. radonhus.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Magnus Persson för svaret. Han sade att det fanns en mångfald personer och en mångfald projekt som byggforskningsrådet ger sitt stöd till. Det är helt riktigt. Men det som vi från moderaterna vänder oss emot är det faktum att det är en liten grupp personer, i det här fallet på byggforskningsrådet, som bestämmer vilka personer och projekt som skall få bidrag. Det är den uppläggningen som vi vänder oss emot. Jag tror att också Magnus Persson kan inse att detta innebär en styrning av forskningen. Man får inte den mångfald som vårt alternativ skulle ge, med mer uppdragsforskning och fler olika intressenter som har synpunkter och för fram olika förslag till experiment och som får stöd från olika håll. När det gäller den översiktliga forskningen har vi på precis samma sätt som när det gäller bostadsmarknaden dessvärre inte kunnat komma överens med socialdemokraterna. Jag beklagar detta, eftersom det går ut över kvaliteten på forskningen och på utvecklingen inom såväl bostadsmarknaden som byggsektorn.
Herr talman! När det gäller den fråga jag ställde om en ökad satsning på forskning och boendemiljö fick jag ett svar som jag väntade. Ärendet beredsi regeringskansliet — ett klassiskt uttryck från socialdemokratiska representanter. Med den erfarenhet vi har av vilka långkörare dessa frågor brukar bli, tror jag att det vore mycket välmotiverat med en skarp påminnelse till regeringen om att detta faktiskt är ett arbete som brådskar. Sedan vill jag ställa en fråga till Magnus Persson: När blev forskning en kommunal angelägenhet? Vad vi talar om i det här sammanhanget är ju en ökad forskning på VA-området. Vi har inte sagt att staten skall gå ut och börja bygga nya VA-ledningar och liknande, men staten bör genom ökad forskning ta fram problemlösningar, nya material och mycket annat för att underlätta det stora och viktiga arbete som åligger kommunerna. När det gäller experimentbyggandet säger Magnus Persson lika lättvindigt som tidigare: Vi klarar det nog — alltså med de mindre ramarna — men utan ett enda uns av bevis! Jag tror mig känna till en del om den verksamhet som pågår på det här området, och jag vill snarare hävda att det skall många olyckliga omständigheter till för att inte fler experimentbyggnadsprojekt bör komma i gång, bör beslutas och bör få klartecken än vad de mycket snäva ramar som socialdemokraterna har varit med om att tillstyrka medger. De ramar som centern föreslagit behövs, om vi skall känna oss något så när säkra på att vi får aktuella projekt planerade och beslutade vid rätt tidpunkt.
Herr talman! I denna fråga, som gäller byggforskningsinstitutet och byggforskningsrådet, menar vi att det naturligtvis behövs ett både—-och. Det behövs en kunskapspool, någonstans där man kan ackumulera kunskap. Byggforskningsinstitutet har visat att man kan göra god nytta. Men det behövs naturligtvis också ett byggforskningsråd, som kan fördela medel till många olika forskare på många olika områden. Därför vill vi ge mera till byggforskningsinstitutet utan att ta pengarna från byggforskningsrådet. När det gäller insatserna för sjuka hus, nämnde jag den mycket tragiska siffran över hur många människor som kommer att omkomma under de närmaste åren i radonhus, om man inte snabbt gör någonting åt dem. Jag sade: Vi vet ännu inte hur många människor som kommer till allvarlig skada och kanske mister livet på grund av att de bor i sjuka hus, men det är ingen bra tröst. Det är ingen ursäkt för att inte omedelbart ta itu med tvärvetenskaplig forskning på detta område. Det finns alltså ingen anledning att avvakta en aldrig så välkommen utredning, utan man kan ge sig på detta med stöd och uppmuntran redan nu. Ibland har man på något sätt ställt upp detta med radonhus och den strålning som vi i Sverige får från kärnkraften mot vartannat. Man har frågat: Varför gör ni ingenting åt radonhusen, varför pratar ni bara om hur farlig kärnkraften är? Ja, herr talman, det är uppenbart att bäggedera är farliga. Jag vill avsluta med att säga att jag anser att kärnkraften i Sverige bör avvecklas så snart som möjligt, för den kan man åtminstone enkelt göra någonting åt.

Herr talman! Låt mig bara säga till Jan Sandberg att moderaterna står rätt isolerade i sin strävan att avskaffa byggforskningsrådet, och det tycker jag är bra. Vi tror, och vi har hört tidigare vittnesbörd därom, att det behövs en mer långsiktig och central styrning på detta område. Till Ivar Franzén om VA-området: Man kan alltid tvista om forskningssidan. Här pågår nu en rätt omfattande forskning. Låt oss därför avvakta 1990 års forskningspolitiska beslut! Krister Skånberg säger att kunskap behövs. Det är helt riktigt; det är ju det man jobbar med! Jag har inte samma negativa uppfattning som Ivar Franzén, att frågan inte bereds med största omsorg och skyndsamhet i regeringskansliet. Vi har tryckt på, och det är många som trycker på, och vi hoppas att regeringen snart skall återkomma till riksdagen med förslag som tillmötesgår både Ivar Franzén och andra deltagare i den här debatten.

Herr talman! Den fråga jag skall ta upp i mitt anförande gäller ställföreträdare för dödsbon. Problemen kring ställföreträdare för dödsboägda och samägda jordbruksfastigheter aktualiserades i höstas när betänkandet med samma rubrik behandlades här i riksdagen. Betänkandet byggde i sin tur på en utredning som har arbetat i tio år. Folkpartiet konstaterade, då som nu, att det råder problem kring flerägandet av skogsmark genom bl.a. dödsbon, vilket i sin tur leder till svårigheter vid fastigheternas förvaltning och när det gäller möjligheterna att effektivt utnyttja skog och jord för rationell skötsel. Beslutet i riksdagen i höstas blev också att dödsbon som äger jordbruksfastigheter skall avveckla fastighetsinnehavet senast fyra år efter dödsfallet för att komma till rätta med en del av problematiken. Därom råder enighet, och beslutet fattades också i enighet i höstas. Frågan om att utse ställföreträdare för dödsbo under avvecklingsperioden är dock enligt folkpartiets mening inte tillfredsställande löst.

Det blir även svårt för myndigheterna att få kontakt med delägarna. Herr talman! För att råda bot på detta problem vill folkpartiet gå ett steg längre än vad riksdagens beslut från i höstas innebär. Den lag som då tillkom innebär att om en jordbruksfastighet gemensamt ägs av minst tre personer skall en ställföreträdare utses med uppgift att utåt företräda delägarna i gemensamma angelägenheter. Men folkpartiet ville då gå ytterligare ett steg, och folkpartiet upprepar nu sitt krav. Vi i folkpartiet föreslår att lagen om ställföreträdare skall göras tillämplig redan då två personer som inte är gifta eller sambor gemensamt äger en jordbruksfastighet. Vårt motiv är detsamma som när det gäller att komma till rätta med problemen kring samägandet som råder för tre eller fler ägare. Vi anser att förhållandet är detsamma oavsett om det är två eller flera ägare, dvs. om dessa inte är gifta eller sambor.

För att undvika en mindre effektiv fastighetsförvaltning och för att främja ett aktivt brukande — det finns de som säger att problemet med dödsbon och utboägande är att samhället accepterat att människor inte tar de fulla konsekvenserna av sin avflyttning från landsbygden — anser folkpartiet att ställföreträdare skall utses även för denna grupp, dvs. tvåägarförhållanden där personerna inte är gifta eller sambor. Att dödsboägandet är vanligast förekommande i våra skogslän, t.ex. i Kopparbergs län med ca 20 96 av jordbruksfastigheterna och i Jämtland med 14 96 och i övriga skogslän med liknande andelar, stärker vårt ställningstagande. De regionalpolitiska skälen talar för ett aktivt brukande, och kravet på en levande landsbygd hör otvivelaktigt samman med ägarstrukturen. Därför måste det finnas en ställföreträdare. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation i lagutskottets betänkande 18.

Herr talman! För bara tre månader sedan behandlade riksdagen dessa frågor. Då antog riksdagen den lag som Ulla Orring här har redogjort för. Det fanns vid detta tillfälle de som ansåg att riksdagen gjorde ett ganska stort ingrepp när den bestämde att dödsbon som är innehavare av jordbruksfastighet inte skall få finnas kvar efter fyra år. Likaså bestämde riksdagen att om tre eller flera personer samäger en fastighet måste de utse en ställföreträdare som skall förvalta och företräda delägarna. Detta uppfattades också som en ganska kraftfull åtgärd och en inskränkning i ägandeoch dispositionsrätten för jordbruksfastigheter. Vid detta tillfälle framförde folkpartiet de två yrkanden som Ulla Orring har redogjort för. Folkpartiet vill alltså gå ytterligare ett steg. När utskottet behandlade dessa frågor för tre månader sedan ansåg man inte att det fanns skäl att tillstyrka folkpartiets yrkanden. Lagen har ännu inte trätt i kraft. Den träder i kraft vid halvårsskiftet i år. Man har alltså ännu inte någon erfarenhet av hur utfallet blir. Att folkpartiet i det läget återkommer med dessa krav är förvånande. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 18.
Herr talman! Det kan synas konstigt att vi återkommer efter så kort tid. Men vi från folkpartiet upprepar nu vår principiella ståndpunkt i en ny motion, och vi anser att detta ställningstagande är det riktiga. Därför kommer vi att försöka påverka riksdagen och lagutskottets majoritet för att få till stånd en förändring. Vi anser att detta är en mycket viktig fråga dels ur regionalpolitisk synpunkt, dels för den rättsliga tillämpningen, dvs. att det skall utses en ställföreträdare för ägarna av en jordbruksfastighet om ägarna inte är gifta eller sambor. Det är mycket viktigt så att myndigheterna vet vem de skall kontakta vid delgivningsärenden. Detta kan synas vara en liten fråga, men den är i sitt sammanhang stor, nämligen i den bygd som detta berör, främst skogslänen, som jag tidigare nämnde. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen.
Herr talman! Det är svårt att förstå Ulla Orrings argumentering när det gäller de regionalpolitiska synpunkterna. Varken majoritetens förslag eller Ulla Orrings förslag påverkar, såvitt jag kan förstå, regionalpolitiken. Vad det är fråga om är att man skall underlätta för myndigheterna så att de kan få kontakt med dödsbona för delgivning av olika slag. Utskottsmajoriteten har bedömt att den lagstiftning som riksdagen fattade beslut om i december är tillräcklig. Eftersom man från folkpartiet till och från säger att man är ett frihetsälskande parti som vill ha så få statliga regleringar som möjligt, förvånar det mig att man i fråga om detta ivrar mer än någon annan.
Herr talman! Jag upprepar att vi föreslår detta av starkt regionalpolitiska skäl, eftersom dessa fastigheter, som jag tidigare nämnde i mitt anförande, är vanligast förekommande i våra skogslän. I Kopparbergs län har man haft stora svårigheter att komma till rätta med ägarstrukturen. 20 90 av jordbruksfastigheterna där ägs av dödsbon. Problemet föreligger även för tvåägandet. I fråga om tvåägandet, där personerna inte är gifta eller sambor, vill folkpartiet se till att det blir en rationell skötsel av fastigheten. Det hänger samman med myndigheternas möjligheter till delgivning. Jag tror att denna fråga kommer att uppträda fler gånger, Rolf Dahlberg. Och jag tycker inte att moderaterna skall tvivla på folkpartiets frihetsälskande. Det kommer vi att demonstrera många gånger.

Herr talman! Trots den pågående utredningen om indirekta skatter, i dagligt tal benämd KIS, har vi moderater likväl tagit tillfället i akt att i några reservationer utveckla vår syn på några viktiga frågor som snabbt måste lösas inom mervärdeskatteområdet. Vi har dessutom i ett särskilt yttrande gett exempel på vad en basbreddning av mervärdeskatten kan innebära. I reservationerna 1 och 2 behandlas den konkurrenssnedvridning som förekommer mellan entreprenadverksamhet och verksamhet i egen regi. Det är synnerligen viktigt att vi har beskattningsregler som inte är konkurrenssnedvridande. Vi moderater har sedan lång tid tillbaka ställt krav på regeringen att till riksdagen överlämna förslag om en lösning av den konkurrenssnedvridning som förekommer i samband med offentlig upphandling. Vi anser det vara självklart att reglerna om mervärdeskatt måste utformas på så sätt att de inte påverkar valet med att utföra en tjänst i egen regi eller som entreprenad. Vårt grannland Danmark har sedan några år tillbaka en i mervärdeskattehänseende konkurrensneutral offentlig upphandling. Erfarenheterna från Danmark är goda. Utan större svårigheter kan vi i Sverige omgånde införa en liknande lagstiftning, som skulle neutralisera den konkurrenssnedvridning som för närvarande förekommer. Det är en så betydelsefull fråga att vi menar att regeringen omgående bör ta initiativ till en sådan lagstiftning. Regeringen har enligt gällande mervärdeskattelag bemyndigats att förordna om skattskyldighet för andra tjänster än sådana som enligt lagen omfattas av mervärdeskatt och dessutom att föreskriva om undantag från skatteplikt. Dessa bemyndiganden har i vissa fall skapat konkurrenssnedvridning. I samband med att skatteplikten för datatjänster utvidgades uppmärksammades att vissa dataföretag hade befriats från skatteplikt för sina utförda tjänster. Denna krets har utvidgats till att gälla dataföretag inom bl.a. fackföreningsrörelsen, kommuner och landsting. Jag är medveten om att KIS skall behandla dessa frågor. I direktiven till den pågående utredningen framgår också att utredningen även kan pröva möjligheten att inarbeta dessa särregler i lagstiftningen. Vi moderater vill med kraft poängtera vikten av att dessa särregler försvinner. Konkurrensneutralitet måste skapas på detta område. Jag hoppas att Kjell Nordström i egenskap av företrädare för regeringspartiet ställer sig bakom detta rimliga krav. I reservation 3 menar vi att det av kulturpolitiska skäl är motiverat att i samband med import undanta från momsbeskattning de konstföremål som omfattas av lagen om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Ett ökat återinförande till landet av värdefulla svenska kulturföremål stimuleras genom en sådan åtgärd. Såsom framgår av reservationen behöver inga kontrollproblem uppkomma. Enligt direktiven till KIS skall kommittén utreda frågan om en breddning av underlaget för mervärdeskatten och slopande av gällande reduceringsregler, dvs. att restaurangmomsen föreslås höjd från 12,87 Yo till 23,46 26 och fastighetsmomsen från 12,87 20 till 23,46 26. Enhetlig skattesats skall eftersträvas. Enligt direktiven skall ökade skatteintäkter till följd av dessa ändringar användas för att finansiera den s.k. inkomstskattereformen. I vårt särskilda yttrande har vi pekat på de negativa effekter en utvidgning av skatteplikten enligt direktiven kan få inom exempelvis turistnäringen. Det kan medföra stora svårigheter för vissa regioner i vårt land som är beroende av denna näring. En inkomstskattereform måste givetvis enligt moderat uppfattning resultera i ett sänkt skattetryck. Vi accepterar därför inte omfördelning av skattetrycket innebärande bl.a. en momshöjning. En basbreddning av mervärdeskatten är enligt moderat uppfattning först aktuell i samband med en EG-lösning. Vi förordar som bekant en tullunion som ett första steg på vägen till den inre marknaden. De ökade skatteintäkter som en basbreddning leder till skall enligt moderat uppfattning användas för att generellt sänka momsnivån. En tullunion med EG kräver givetvis att vi så långt det är möjligt anpassar våra indirekta skatter med vad som gäller inom EG, så att konkurrenssnedvridning inte uppkommer. Regeringens inställning i den här frågan verkar inte genomtänkt. Det är en orimlig tanke att vi skall ingå i en tullunion med nuvarande skattenivå på 23,46 96. Det kan inte heller vara genomtänkt att åstadkomma en omfattande KPI-effekt genom att höja momsen för att finansiera inkomstskattereformen. En omfördelning inom mervärdeskatternas ram påverkar inte konsumtionsprisindex och får en positiv effekt på prisnivån. Regeringen bör tänka om i den här frågan. Vi har i vårt särskilda yttrande pekat på vikten av att den dubbelbeskattning av mervärdeskatt som förekommer i samband med utförda tjänsteprestationer åt vissa utlänningar måste undvikas. Herr talman! Med beaktande av vad jag anfört yrkar jag bifall till samtliga reservationer i detta betänkande.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 24 behandlas motioner som väckts om förändringar i mervärdeskattesystemet. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner, men det beror inte på att motionerna inte berör angelägna frågor. Tvärtom pekar flera av motionärerna på problem med dagens mervärdeskattesystem. Motionärerna har tagit upp frågan om konkurrensneutralitet vid beskattning av egenregiverksamhet och entreprenad liksom beskattning av datatjänster. Anledningen till att utskottet inte vill tillstyrka motionerna är således inte att motionerna inte skulle ta upp viktiga och angelägna frågor utan att dessa frågor varit under utredning sedan 1987 och att den kommitté som regeringen tillsatt avser att komma med sina förslag om några månader. I denna utredning ingår både jag och Karl-Gösta Svenson. Det är min och utskottets förhoppning att denna utredning skall komma med förslag som helt eller delvis tillfredsställer motionärernas syfte på en mer likvärdig beskattning av verksamheter som bedrivs i egen regi eller om man använder sig av entreprenad. I detta sammanhang vill jag påpeka att utredningen bl.a. diskuterat det danska systemet, som Karl-Gösta Svenson nyss nämnde. Vi kan dock inte påräkna att utredningen avser att föreslå nya undantag, såsom föreslås i en motion om befrielse från mervärdeskatt vid införsel av vissa kulturföremål. Vi skulle få kontrollproblem och dessutom komma i konflikt med utredningens ansträngningar att göra mervärdeskatten mer generellt tillämpbar. I två motioner har tagits upp frågan om möjligheterna att införa restitution av all mervärdeskatt för utländska turister. I utredningens uppdrag ingår inte att överväga någon ändring av nuvarande förhållande. Utskottet menar att de problem som berör turistnäringen bör lösas på annat sätt, bl.a. genom statligt stöd till turism och rekreation, som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört och att utredningen om de indirekta skatterna snart kommer att presentera sitt betänkande avser jag inte att kommentera alla förslag från Karl-Gösta Svenson. Vi får möjlighet att i utredningen föra dessa frågor vidare. När utredningen lämnat sitt betänkande kommer ett omfattande remissarbete att dra i gång. Avslutningsvis vill jag yrka avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag uppfattar det så att Kjell Nordström är positiv till att vi skall åstadkomma en sådan ändring beträffande den offentliga upphandlingen att vi skapar konkurrensneutralitet, även beträffande datatjänster. Det är bra att socialdemokraterna i det avseendet ansluter sig till våra idéer. När det gäller införandet av konstföremål hade det varit en klar fördel om vi hade kunnat befria dem från mervärdeskatt. Det skulle ha stimulerat till att återinföra en stor del av de svenska föremål som gått ut på export. Kontrollproblemen föreligger egentligen inte, utan kontrollen kan man med den erfarenhet som finns inom museivärlden på ett mycket enkelt sätt klara av. Kjell Nordström kommenterade inte heller, och jag nämnde det specifikt, att vi i vårt särskilda yttrande talat om de tjänsteprestationer som utförs åt utlänningar. Jag hoppas att socialdemokraterna inkl. Kjell Nordström bidrar till att vi slipper från dubbelbeskattning, att man momsbeskattas både i Sverige och i hemlandet för samma tjänsteprestation. Vi måste bemästra det med vår egen lagstiftning innebärande att vi skall hänföra till skattefri export i stället för att skapa denna dubbelbeskattning.
Herr talman! Som Karl-Gösta Svenson mycket väl vet har man i utredningen diskuterat frågan om offentlig upphandling. Man har ägnat mycket tid åt detta, och man har också diskuterat frågan om datatjänster. Att i dag lova vad utredningen kommer att säga vore väl något förmätet av mig. Jag tror att både Karl-Gösta Svenson och jag vill vara med i utredningen och diskutera frågorna litet till. Om vi stillar oss litet kommer vi att få ett omfattande betänkande i vilket alla de problem som Karl-Gösta Svenson redovisat kommer att tas upp.
Herr talman! Det behöver inte sägas så mycket mer än vad som har sagts om behovet av att se till att man får konkurrensneutralitet mellan egenregiverksamhet och det som gäller utanför den offentliga sektorn. Det kan hävdas, att om man söker skapa konkurrensneutralitet, kan det bli en fördyring för t.ex. kommunerna. Men man måste vara på det klara med att det kan innebära en fördyring att inte ha konkurrensneutralitet, eftersom man gör felaktiga ekonomiska bedömningar av olika verksamheter när man jämför dem. Jag tycker att det är ett viktigt påpekande i detta sammanhang och bör tas med i bedömningen av dessa saker. Vi har tillsammans med folkpartiet begränsat oss till ett särskilt yttrande just i avvaktan på vad man kommer fram till så småningom i utredningen om de indirekta skatterna.